Fru talman! Lars Beckman har frågat mig hur jag tänker agera för att behålla jobben på Migrationsverket i Gävle och Söderhamn och om det är rimligt att den statliga verksamhet som arbetar med migrationsfrågor behålls i Gävleborg givet att kommunerna i Gävleborg har tagit ett mycket stort ansvar för flyktingmottagandet i Sverige. Vidare har Lars Beckman frågat om Migrationsverket borde beakta arbetsmarknadsläget i sin fortsatta planering över prioriterade orter givet att Gävleborg redan i dag har en mycket ansträngd arbetsmarknad medan Uppsala, där Migrationsverket avser att prioritera sin verksamhet, har en mycket god arbetsmarknad. Migrationsverket har i dag kontor över hela landet och finns på 86 olika orter. I takt med att antalet asylsökande i Sverige har blivit färre och antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagandesystem antas minska ytterligare måste Migrationsverkets organisation och verksamhet också göra det. Av regeringens budgetproposition framgår att myndighetens förvaltningsanslag ska anpassas till de nya förutsättningarna. Migrationsverket ser för närvarande över bemanningsbehovet och fattar inom kort beslut om att anpassa sin organisation till de nya förutsättningarna. Myndigheten kommer att behöva minska sin personalstyrka med mer än en tredjedel under 2018. Det kommer att betyda förändring av och i vissa fall nedläggning av verksamheten på vissa orter. Neddragningar planeras inom Migrationsverkets samtliga sex regioner. Migrationsverket lyder liksom övriga statliga myndigheter under budgetlagen, av vilken det framgår att hög effektivitet ska eftersträvas och god hushållning iakttas i statens verksamhet. Det är myndigheten själv som bestämmer hur den ska organiseras utifrån verksamhetens krav. I regeringens arbete med ett Sverige som håller ihop är det viktigt med statlig närvaro i hela landet vad gäller såväl medborgarnas tillgång till service som statliga jobb. För att säkerställa och stärka tillgången till grundläggande statlig service i hela landet har regeringen tillsatt en utredning som ska analysera och föreslå hur vissa statliga myndigheters lokala serviceverksamheter kan organiseras på ett mer sammanhållet sätt. Utredningen ska lämna sitt betänkande den 31 maj 2018.
Fru talman! Jag inledde dagen kl. 13 med en debatt med landsbygdsministern och får förmånen att avsluta den. Det har förts en viktig debatt här i kväll om rättssäkerhet vid asylprövningar och andra viktiga frågor på statsrådets ämnesområde. Jag har ställt en interpellation som handlar om de förändringar som Migrationsverket ska göra i Gävle och Söderhamn, där det finns en god tradition och många duktiga medarbetare som har jobbat lång tid. De har nu blivit varslade av Migrationsverket. Migrationsverket tänker kraftsamla på strategiska orter: Uppsala, Örebro, Göteborg, Malmö och Stockholm. Det går emot regeringens ambition. Statsrådet säger också i sitt svar att regeringen har tillsatt en utredning om att ha statlig verksamhet spridd över landet. Men i det här fallet tänker man alltså koncentrera verksamhet till orter med väldigt god arbetsmarknad. Gävleborg har en bra tradition av att ta emot väldigt många utrikesfödda. Jag vet att vår landshövding Per Bill många gånger har lyft fram att Gävleborg är ett av de län som har tagit emot flest utrikesfödda. Därför blev det närmast en chock när regeringens myndighet Migrationsverket talade om att i det län som kanske tagit emot flest utrikesfödda ska man lägga ned all verksamhet. Det är naturligtvis svårt att förstå. Innan den stora flyktingströmmen kom till Sverige hade vi en verksamhet som hade funnits i 15-20 år i Gävle och Söderhamn. Så kom det en stor flyktingström under kort tid. Migrationsverket ökade sin bemanning kraftigt. När Migrationsverket nu drar ned verksamheten känns det väldigt svårt att förstå varför man lägger ned verksamhet där det finns väldigt hög kompetens hos personalen. Det är väl ganska givet att de som har jobbat 15 år på en myndighet har hög kompetens att bedöma till exempel asylsökande. Nu riskerar de att förlora sitt jobb. Själva förändringen som det står om i interpellationen tvistar vi inte om. Att man måste dra ned verksamheten är givet. Men när man gör det måste man titta på var man har de mest kompetenta medarbetarna och var verksamheten har funnits länge. För mig är det då svårt att förstå att man ska lägga ned en verksamhet där medarbetarna har jobbat väldigt länge. Jag tycker också att när regeringens myndighet Migrationsverket tittar på vart man ska lokalisera sin verksamhet är det rimligt att man gör det till de län där det finns många som berörs av sakfrågan. Nu känns det nästan som att Gävleborg straffas av regeringens myndighet Migrationsverket när den ska ta bort all verksamhet från Gävleborg. Jag har ställt konkreta frågor till statsrådet, som statsrådet har valt att inte besvara. Men i denna interpellationsdebatt hoppas jag att statsrådet tar tillfället i akt och berättar om det är rimligt att man förlägger verksamhet till exempelvis Uppsala, vars arbetslöshet är en av de lägsta i Sverige, för att plocka verksamhet från Gävle, som tyvärr ligger i topp i fråga om arbetslöshet. Det är naturligtvis mycket svårare för 140 medarbetare på Migrationsverket att få jobb i Gävleborg än det är för någon som jobbar på en ort med en god arbetsmarknad.
Fru talman! Tack, Lars Beckman, för en viktig interpellation! Jag har haft glädjen att besöka landshövdingen Per Bill på residenset och har i samband med det besöket fått lyssna till en väldigt intressant berättelse om länet som landshövdingen framförde med mycket stor stolthet över sitt län. Jag tror att det är så här när det sker en förändring, i det här fallet en nedskärning, av en myndighets verksamhet - för det är faktiskt det som sker med Migrationsverket. Lars Beckman uttrycker också att han inte i grunden är emot förändringen. Den måste göras eftersom Migrationsverket har hanterat helt andra volymer de senaste åren och sannolikt kommer att göra det också under de närmast kommande. Det gör att kapaciteten måste förändras och stå i relation till de behov och de volymer som finns i verksamheten. Var Migrationsverket än gör denna förändring och nedskärning gör det ont, både geografiskt och för de personer som berörs av förändringen, och det har jag den absolut största respekt för. Samtidigt är Migrationsverket i dag en av de mest utlokaliserade verksamheterna och finns, som jag sa, på 86 olika orter. Det handlar alltså inte om en myndighetsstruktur som endast är organiserad i huvudstaden, utan den finns runt om i hela vårt land. Icke desto mindre gör naturligtvis varje förändring ont, och jag förstår och har verkligen respekt för att det smärtar med ett förändringsarbete som leder till en diskussion i Gävleborg och på de orter där som berörs. Jag kommer inte att, och jag ska inte, i mitt svar på interpellationen gå in och recensera eller överpröva myndighetens pågående arbete eller eventuella beslut om förändringar. För detta ansvarar myndigheten. Jag har pekat både på den utredning vi har och på regeringens pågående arbete med det som vi kallar omlokalisering, som ju till vissa delar också har inneburit förstärkningar i Gävleborg. Det kommer sannolikt också framöver att innebära positiva förändringar för landet. Men det är klart att Migrationsverkets neddragningar kommer att göra ont runt om i Sverige.
Fru talman! Tack, statsrådet! Om Migrationsverkets beslut får gå igenom tappar Gävleborgs län alltså 140 viktiga arbetstillfällen. Utöver detta finns en mängd arbetstillfällen som genereras av myndighetens närvaro, inte minst den stora yrkeskåren av tolkar. Det är detta som blir så komplicerat: Regeringen säger att man vill ha statlig verksamhet och har till och med tagit beslut som innebär att 80-90 arbetstillfällen ska skapas i Gävleborg; jag tänker på Svenska ESF-rådet och Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Vi har sett att de som berörs av beslutet om ESF-rådet tyvärr inte vill flytta till Gävle, så där riskerar man att tappa kompetens. Samma sak riskerar vi alltså här. Vi har medarbetare som har jobbat väldigt länge och är erfarna, duktiga och skickliga i sin yrkesutövning. De kan naturligtvis inte drömma om att regeringens myndighet, när antalet asylsökande ökar och en verksamhet sedan ska dras ned, vill ta bort den verksamhet som har funnits väldigt lång tid. Statskontorets rapport 2016:8 är väldigt intressant. Jag förutsätter att statsrådet har läst den. Där menar Statskontoret till exempel att regeringen har möjlighet att ange lokalisering för hela eller delar av myndigheter genom instruktion. Det finns alltså inget som förbjuder regeringen att agera i denna fråga - tvärtom. Man kan också i samma rapport läsa att Uppsala har högst andel statliga jobb i förhållande till befolkningen. I Uppsala län finns 79 procent fler statliga jobb än vad som motsvaras av befolkningen. I Gävleborgs län har vi en kraftig underrepresentation med 22 procent. Det är detta som blir komplicerat: när regeringens politik inte håller ihop. Jag tycker nog att statsrådet ska engagera sig i denna fråga och faktiskt fråga sin myndighet hur det kom sig att man skulle koncentrera sig strategiskt till just en ort som Uppsala, när Gävleborgs län har flest asylsökande. De människor som berörs kommer att få resa väldigt långt, och kompetensen hos dem som arbetar på myndigheten, där det alltså finns personer som har jobbat alltsedan man etablerade sig i Gävle och Söderhamn, kommer att påverkas. Jag tycker att detta är bekymmersamt. Det finns stor politisk enighet: hela kommunstyrelsen i både Gävle och Söderhamn. Jag har också noterat att Socialdemokraterna i Hälsingland har gjort ett eget uppror och naturligtvis är djupt upprörda över att få en smäll i ansiktet just på grund av att Gävleborgs läns kommuner har tagit ett väldigt stort ansvar i asylmottagandet. Då kan man tycka att regeringens myndighet inte ska straffa kommunerna i Gävleborgs län. Tvärtom borde den naturligtvis gå arm i arm med kommunerna. Jag hoppas verkligen att statsrådet intar en mer engagerad roll när det gäller att försöka värna verksamheter i Gävleborg, inte minst utifrån regeringens egna ambitioner att ha statlig verksamhet spridd över hela Sverige.
Fru talman! Jag kan börja med att försäkra interpellanten om att jag har ett stort engagemang för värdet av att vi både omlokaliserar och utvecklar medborgarservice i hela landet. Jag behöver knappast säga att jag med min bakgrund också har gjort en och annan uppvaktning av regeringar genom åren för att försäkra mig om statlig närvaro i mitt eget län. Jag har verkligen den största respekt för den breda uppslutningen i Gävleborg. Jag tror på varje ord Lars Beckman säger när det gäller uppställningen och argumenten för Gävleborg; det är ingen tvekan om detta. Det som ändå kvarstår i själva uppdraget och frågan är att Migrationsverket faktiskt behöver minska sin personalstyrka med mer än en tredjedel under 2018. Det betyder stora förändringar och naturligtvis nedläggningar på flera olika orter i Sverige. Detta är enligt Migrationsverket, för jag kan också försäkra Lars Beckman om att vi naturligtvis för kontinuerliga överläggningar med Migrationsverket, inte bara i dessa frågor utan också om arbetet med att så att säga anpassa kostymen i myndigheten. Det svar vi får är att neddragningar planeras inom Migrationsverkets samtliga sex regioner. Arbetet inriktas alltså inte på ett län utan omfattar Migrationsverkets uppdrag i hela Sverige. Jag är dock övertygad om att vi även efter Migrationsverkets förändringsarbete kommer att se och möta ett verk i hela Sverige, inte bara i Mälardalsområdet eller huvudstaden.
Fru talman! Migrationsverket har alltså under mycket lång tid funnits i Gävle och Söderhamn, som är en ryggrad i Migrationsverkets verksamhet. Man har medarbetare som har jobbat väldigt länge och har hög kompetens. Man har dessutom många olika verksamheter samlade nära varandra - det är en unik Sverigeverksamhet. Nu har Migrationsverket alltså sagt att verksamheten ska koncentreras till Stockholm, Uppsala, Örebro, Göteborg och Malmö. Detta är naturligtvis att svika bland annat Gävleborgs län. Det som framstår som väldigt svårt att förstå, och som är anledningen till att jag skrev denna interpellation i början av december, är att vi under lång tid har haft en verksamhet i Gävleborgs län. Sedan går volymerna upp, och då är det helt ologiskt att regeringens myndighet lägger ned den verksamhet som har funnits längst. Det vore väl naturligt att göra de neddragningarna på orter där man dels tar hänsyn till arbetsmarknaden, dels har funnits under betydligt kortare tid. När det gäller regeringens ambitioner kan man konstatera att Gävleborgs län med regeringens retorik går ungefär 80-90 statliga jobb back, om man jämför de beslut som man har sagt ska komma med de jobb som försvinner. Detta är naturligtvis olyckligt och dumt, och det är att straffa kommunerna i Gävleborgs län, som har tagit ett mycket stort ansvar genom att ta emot väldigt många asylsökande. Statsrådet har ju till och med varit i Gävleborgs län för att titta på det fantastiska samarbete som har funnits mellan Migrationsverket, länsstyrelsen, kommunerna med flera. Bara detta vore ett skäl för regeringen att faktiskt ge myndigheterna instruktioner om att beakta både den regionala arbetsmarknaden och kommunernas asylmottagande när man går vidare i denna process.
Fru talman! Tack, Lars Beckman, för en angelägen och viktig interpellation! Jag förstår verkligen utgångspunkten för den. Jag vet hur viktigt det är att man i varje län ser till att det hela tiden skapas en tillväxt och att det finns förutsättningar för en fortsatt tillväxt. Jag är övertygad om att Gävleborg kommer att ha detta. Efter den här debatten tror jag också att Lars Beckman ser att jag nästa gång jag träffar generaldirektören för Migrationsverket inte bara kommer att samtala om det stora uppdraget och det förändringsarbete som är nödvändigt utan också kommer att ställa någon fråga om Gävleborg. Tack så hjärtligt för debatten! Tack för i kväll!